Herr talman! Diskussionen om Stålverk 80 har värderat det planerade företaget utifrån tre utgångspunkter: nationalekonomiska, företagsekonomiska och samhällsekonomiska. Till dessa värderingar skall också läggas en fjärde, som inte används i den direkta argumentationen men som spelat och fortfarande spelar en betydelsefull roll, nämligen den politiska. Det politiska agerandet i denna fråga är intressant att studera, för i bakgrunden ligger ju hela den problematik som finns inrymd i begreppet Norrland: undersysselsättning, utflyttning, minskat underlag för samhällsservice och därav följande försämringar och i slutkolumnen minskade möjligheter att leva och bo i landsändan och en lägre standard än i övriga delar av vårt land. Undersysselsättningen i Norrland och en lägre försörjningsstandard är ingen ny företeelse. Goda och dåliga konjunkturer har växlat och avlöst varandra, men Norrlandsproblemet har varit bestående. Det är väl den fatalistiska beskrivningen av vad som skett som har gjort att människorna där uppe också fått en fatalistisk syn på sin egen tillvaro. Tyst och accepterande fann man sig i att vara satt på undantag gentemot det övriga Sverige. Att man har haft skogen, malmen och vattenkraften och klarat en stor del av försörjningen för landet i övrigt har liksom inte inverkat, inte skapat någon guldålder i norr. Om det i en sofistikerad församling som Sveriges riksdag är tillåtet att uttrycka sig rått och rakt på sak kan man säga att Norrland i alla tider har blivit exploaterat och utsuget av det Övriga Sverige. Men det blåser nya vindar. Människorna i norr finner sig inte i underläget längre. De vill ha sin rättmätiga bit av kakan: rätten till arbete, likvärdig levnadsstandard och en god samhällsservice. Särskilt det sista är viktigt, och om det kostar förhållandevis mera än i övriga landet, genom stora avstånd och andra förhållanden, skall vårt svenska samhälle solidariskt betala detta. Det är den räkningen som norrlänningarna i dag presenterar oss politiker. Betalningen är fortfarande eftersläpande, och trycket på de politiska instanserna ökar oavbrutet. Det är inte heller lätt att vara politiker och klara dessa krav. Det förutsätter ofta en besvärlig och tidsödande omställning av resurser och inte minst nya idéer och uppslag då det gäller sysselsättningsfrämjande åtgärder. Jag tror att det har varit nödvändigt att teckna denna atmosfär av krav och förväntan för att man skall förstå den politiska reaktionen på uppslaget Stålverk 80. Det har kommit reaktioner, och snabba sådana. I Norrbotten har projektet länge betraktats som en räddning för länet, och de lokala politikerna har unisont slutit upp kring förverkligandet. Fackföreningsrörelsen tog tidigt ställning, och för regeringen var naturligtvis projektet ”gefundenes Fressen” från näringspolitisk och allmänpolitisk synpunkt. Debatten om förverkligandet har sedan sopat fram som en stormvind. Positiva synpunkter på lönsamhet och samhällsekonomiska konsekvenser har övervägt, de få kritiska rösterna har drunknat i stormbruset, och vilken politiker rättar inte då in sig i den rådande opinionsriktningen? Med andra ord: Stålverk 80 har fått en mycket bred politisk uppslutning bakom sig, och inget parti går emot. Vad jag har skildrat är en atmosfär som är ytterst riskabel för ett objektivt prövande av ett företags realism, och jag vill påstå att Stålverk 80 i högsta grad haft detta politiska riskmoment. Men — det är ju inte alla riskmoment som slutar i bakslag, och även om jag vill påstå att den tidiga debatten om Stålverk 80 vilade på löst underlag, så finns det i dag ett faktamaterial att grunda bedömningen på, som gör att man också på s.k. nykter kaluv vill tillstyrka företaget. Jag skall här lägga fram en del synpunkter som styrker detta. Stålverk 80 är en gigantisk satsning sedd ur svensk industriell synpunkt, men även i ett internationellt perspektiv är en investering på omkring 3 miljarder kronor ett mycket stort projekt. Hela kalaset beräknas kosta 4,6 miljarder kronor om man tar med räntor under byggnadstiden och rörelsekapital. Dessa stora belopp har väckt farhågor för att denna stora investering skulle hämma andra viktiga industriinvesteringar i vårt land med de begränsade resurser som ett litet land som vårt har. Röster i debatten har sagt att det skulle vara ekonomiskt lönsammare att satsa detta belopp i en mellansvensk exportindustri, men jag tycker att den typen av debattinlägg är föga fruktbärande. Det dyker för resten alltid upp sådana hypotetiska alternativ — inga konkreta förslag har dock framställts — när friska satsningar skall göras. Och i det här fallet betvivlar jag att det är rätt att ställa frågan om ett antingen— eller i detta sammanhang med de olika finansieringsalternativ som finns på kreditmarknaden, både den inhemska och den internationella. Det bör finnas plats för friska satsningar i näringslivet, även vid sidan av stålverket. Efter att ha läst igenom det material som finns i ärendet är min bedömning att Stålverk 80 är en bra chans för AB Sverige att göra en god affär i en typisk lågtillväxtbransch, där vårt land har unika förutsättningar. Vi har råvara, infrastruktur och kunskaper, och framför allt: marknadsbedömningarna är goda. Om man ser ut över Europa kan man konstatera att centraleuropeisk stålindustri har stora svårigheter i dag, och då främst på miljösidan. Stora områden i Västtyskland är så nedsmutsade att det snart inte är möjligt att bo där, och arbetsmiljön är lika bekymmersam. Anläggningarna är gamla, arbetet är tungt och nedbrytande och luftoch vattenföroreningarna har nått sådana värden att det helt enkelt inte kan fortsätta längre. Detta kan åtgärdas med nybyggnader och moderniseringar, men för en sådan expansion finns helt enkelt inte plats. Vattenförsörjningsproblemen kan, med verken lokaliserade på kontinenten, snart inte heller lösas. Samtidigt ökar världskonsumtionen av stål med 3—5 procent per år. Om man gör utblicken vidare, kan man konstatera att Japan har samma problem, som pockar på en lösning. Den här situationen har fört fram till att man nu i Mellaneuropa överväger att lägga ned de primära, starkt miljöförstörande delarna av stålframställningsprocessen och överföra dem till andra lokaliseringar. För slutförädlingen — valsning och annan mekanisk bearbetning — planerar den centraleuropeiska stålindustrin en utbyggnad, och i det avseendet är det en klar fördel att ha tillverkningen nära de stora marknaderna. Miljöproblemen, sedda från mellaneuropeisk synpunkt, är mindre i de processerna. Om vi sköter korten väl, har vi möjlighet att kapa åt oss en betydande del av den marknad som öppnar sig här. Men skapar man då inte ett miljöproblem uppe i Luleå? Nej, säger experterna, här är förutsättningarna helt andra, och här kommer NJA:s goda sits in i bilden. I Luleå kan ett modernt, miljövänligt verk byggas upp. Den viktiga förutsättningen gott om utrymme finns, och man kan skapa ett verk med mycket begränsade utsläpp av föroreningar, som fyller kraven på en god arbetsmiljö. Genom detta skall man också kunna konkurrera om försörjningen till i första hand Mellaneuropa. En notering i marginalen, då jag talar om arbetsmiljön: Där så är möjligt bör arbetsplatserna göras tillgängliga för kvinnlig arbetskraft. Man har funnit att med administrationen i företaget inräknad skulle stålverket sysselsätta 7 å 8 procent kvinnor. Den siffran bör man göra allvarliga försök att höja; eljest uppstår det i regionen en mycket stark snedbalans i arbetstillgången för män och för kvinnor. Den positiva bedömning som jag här har gjort mig till tolk för har dock som förutsättning att marknadsläget klarläggs ytterligare, så att de offensiva insatserna kan ges den rätta tyngden och den rätta inriktningen, inte minst geografiskt. Detta är särskilt viktigt, då den bristsituation som Nr 91 för närvarande finns i världen och den goda konjunkturen för stålverken Tisdagen den har skapat en investeringsvåg över hela världen för att bygga ut 28 maj 1974 kapaciteten och modernisera. En insamling av tillgängliga uppgifter på —L — — detta område visar att det i dag föreligger investeringsplaner för ca 70 Finansiering av miljarder. Det är en väldig utbyggnad inom branschen i dess helhet, och ef nytt stålverk det kommer att sätta den svenska stålindustrins kunskap och andra goda i Luleå förutsättningar på ett hårt prov då det gäller att behålla gamla marknader och armbåga sig in på nya. Ett tillstyrkande av Stålverk 80 innebär att vi förklarar oss tro på den svenska industrins konkurrenskraft i internationell tävlan. Till dessa synpunkter på stålverkets möjligheter att klara sig som företag vill jag lägga en del samhällssynpunkter på projektet. Vi har fortfarande en avsevärd brist på arbetstillfällen i Norrland; för Norrbotten räknar man med att det i dag föreligger en reell brist på ca 20 000. I Luleåområdet är det balans mellan arbetskraft och arbetstillfällen, medan stora områden i inlandet har att kämpa med en betydande arbetslöshet. I flera motioner i anslutning till det här ärendet har detta förhållande påpekats, och motionärerna kräver insatser för att förstärka näringslivet i området i dess helhet så att inte suget från det expansiva Luleåområdet helt skall utarma denna del av Norrland. Det är viktigt att understryka dessa åsikter, och jag vill betona att insatserna inte får ses alltför snävt regionalt. Det gäller inte bara Norrbotten utan övre Norrland i dess helhet. Med Stålverk 80 förstärker man sysselsättningen i Luleåområdet, men detta måste kombineras med ett ansvarstagande för regionen i övrigt. Sätter man inte in insatser i övriga delar av Norrland, och främst i inlandet, så flyttar man bara problemen från en ort till en annan i Norrland — ja, jag vill påstå att man förstärker effekterna. Jag vill därför, herr talman, sluta mitt anförande med att yrka bifall till utskottets förslag. Men jag vill betona att detta yrkande innebär krav på skärpt uppmärksamhet på utvecklingen i övriga Norrlandsregioner och fortsättande av kartläggningen av andra investeringsobjekt. Vi i folkpartiet är beredda att ställa oss bakom ett sådant framåtsyftande arbete och de realistiska objekt som det kan leda till i framtiden.

Herr talman! Det här känns på något sätt som att kasta in jästen i ugnen efter brödet, eftersom herr Svanberg redan har kommenterat en del av de motionsyrkanden som mitt anförande gäller. Men jag skall ändå under några minuter gå in på dem.

Men beräkningar som har gjorts visar att NJA, sedan Stålverk 80 tagits i bruk, totalt kommer att behöva ca 8,8 miljoner ton malm per år. Då årsproduktionen i Lapplandsgruvorna nu uppgår till ca 30 miljoner ton, betyder det alltså att fortfarande inte ens en tredjedel av malmen kommer att förädlas inom länet. Det är mot den bakgrunden som vi från vpk-håll redan i det här skedet har velat aktualisera frågan om ytterligare ett järnförädlingsverk till länet — med placering i malmfälten. Andra tungt vägande skäl är givetvis de alltjämt aktuella sysselsättningspolitiska frågorna. Arbetslösheten är fortfarande ett problem i malmkommunerna liksom i de närliggande Tornedalskommunerna. Alltjämt saknas mer långsiktiga initiativ för att öka den industriella sysselsättningen, och det finner vi otillfredsställande med tanke på att det här är fråga om väl utbyggda samhällen, där tillgången till utbildad arbetskraft är stor. Det har i många sammanhang verifierats att sysselsättningssituationen är speciellt besvärlig för kvinnorna i de här kommunerna. NJA:s — såvitt man hittills kan bedöma — lyckade försök med kvinnor i produktionen ger näring åt förhoppningar att liknande arbetstillfällen även i malmfälten skulle betyda en bättre situation också för de kvinnor som bor där. Redan behovet av att säkra arbetstillfällen för de människor som nu lever och verkar i malmkommunerna talar för en inriktning på ökad förädling av ortens största tillgång — järnmalmen. Och den inriktningen blir än mer nödvändig på sikt. Malmtillgångarna är inte obegränsade. Insikten om det kräver att man i tid vidtar åtgärder, inriktade på minskat uttag och i stället ökad förädling. För en sådan utveckling talar också det faktum att LKAB:s kunder redan nu är mer intresserade av förädlade produkter, såsom ämnen och tackjärn, än av ren malm — eller, som utskottet säger i den tidigare citerade meningen: Vidareförädling ger större exportintäkter än malmförsäljning.

Mer påtaglig är väl då argumentationen att erforderliga investeringar knappast kan påräknas under den tid som Stålverk 80 kräver stora finansiella insatser. Men, herr talman, det skulle ju inte ha kostat riksdagen något att uttala sig för en fortsatt utbyggnad av den norrbottniska järnoch stålindustrin. Vi har dock inte från min partigrupps sida funnit det meningsfullt att nu reservera oss till stöd för det här förslaget, och jag kommer inte heller att ställa något sådant yrkande nu. Men jag är säker på att riksdagen kommer att få anledning att fundera över den här frågan fler gånger. Till de övriga yrkandena i motionen 545 — det andra om åtgärder för att säkra ett mer differentierat näringsliv i malmkommunerna och det tredje, som gäller produktionen vid Mining Transportation Co. som gör Kirunatrucken — har utskottet åstadkommit en, som man brukar säga, välvillig skrivning. Herr Svanberg har också i sitt anförande för en stund sedan ytterligare betonat den positiva inställningen. Sålunda anser utskottet att särskilda förväntningar måste knytas till LKAB:s möjligheter att bidra till ett rikare utvecklat näringsliv i de båda kommuner där företaget är den dominerande arbetsgivaren. Utskottet finner det också uppenbart att stor uppmärksamhet måste ägnas åt den här frågan vid den regionala planeringen. Efter detta återstår väl bara att hoppas att den inriktningen följs bättre än vad som varit fallet hittills. Kiruna och Gällivare kommuner är som sagt baserade på gruvhanteringen. Men naturligtvis kan dessa samhällens framtid inte helt knytas enbart till den naturtillgång som malmen utgör. Industrialisering efter andra linjer är också nödvändig. Och att sådan är möjlig visar de företag som redan är etablerade här uppe — företag som helt naturligt betjänar LKAB och kommunen men som i imponerande utsträckning också lyckats tränga ut på världsmarknaden. Trots Kirunas från exportsynpunkt ogynnsamma läge säljer Mining Transportation Co. sin Kirunatruck till bortåt 20-talet länder. För att kunna vidareutveckla sin produkt skulle företaget ha nytta av ett samarbete med LKAB. Det skulle i sin tur betyda arbetstillfällen åt fler i det egna företaget och mer sysselsättning åt företag som sysslar med deltillverkning för Mining Transportation Co. Herr Svanbergs glädjande starka betoning av LKAB:s roll i detta sammanhang hoppas jag skall innebära en knuff framåt. Den omständigheten att utskottet utgår från att LKAB allmänt skall sträva efter att bidra till positiva existensvillkor för andra företag i malmkommunerna förutsätter nog, som jag ser det, att förhållandet mellan LKAB och övriga företag utvecklas även på andra grunder än de rent affärsmässiga. Att LKAB för drygt ett år sedan förbigick det lokala företaget och placerade en beställning på 19 gruvtruckar i USA är ett exempel som visar att statliga företag inte alltid lever upp till den regel som säger att inköp i första hand skall göras inom landet och om möjligt på den plats där företaget verkar. LKAB:s uppgift i malmkommunerna har från ansvarigt håll sagts vara att bryta malm. Att den inriktningen är alldeles för ensidig är näringsutskottet uppenbarligen helt överens med oss motionärer om. Ett sätt att komma fram till en industriell utbyggnad även i malmkommunerna är det slag av samplanering som herr Lövenborg tidigare talat för. Herr talman! Jag vill sluta med att instämma i herr Lövenborgs yrkande om bifall till reservationerna 3 och 4.

Herr talman! Näringsutskottet hemställer att riksdagen godkänner förslaget i propositionen 64 att staten tecknar aktier i Statsföretag för finansiering av stålverket i Luleå med 175 miljoner kronor för det kommande budgetåret. Jag har samma inställning i denna fråga som utskottsmajoriteten. Tillgången på råvaror på nära håll samt den relativa närheten till den stora europeiska marknaden för det framställda stålet har varit en avgörande faktor vid bedömningen av förslaget om ett stålverk i Luleå. Även om avståndet till kunderna för NJA — jämfört med andra i världen planerade nya stålverk — är relativt kort behövs en välfungerande, rationell transportapparat. Ett transportsystem som snabbt, säkert, regelbundet och utan avbrott kan förse kunderna med varor blir i konkurrensen med andra leverantörer av största betydelse. För företaget NJA är det också av stor betydelse att de fem miljoner ton stål som produceras och de fyra miljoner ton kol och den miljon ton kalksten som behövs för framställning härav transporteras på ett företagsekonomiskt riktigt sätt. Transportsektorn blir sålunda av stor ekonomisk betydelse för hela stålverksprojektet. Det är sjövägen som kol och kalksten skall gå till stålverket, och det är sjövägen som också de färdiga stålämnena skall gå ut från Luleå. Tack vare onormalt milda vintrar har sjöfarten på Bottenviken under de senaste åren kunnat upprätthållas året runt. Det förutsätts nu att NJA:s transporter i fortsättningen skall gå utan avbrott även vintertid, inte bara under normala utan också under strängare vintrar. Nautiskt och tekniskt anses detta nu vara möjligt även av auktoriteter på vintersjöfart. Men det kommer att kräva speciella åtgärder och fraktmedel. Isbrytarkapaciteten måste öka, och man måste ha specialfartyg konstruerade för gång i verkligt grov och svår is, med allt vad detta innebär: mycket kraftigare och annorlunda skrovkonstruktion, dubbelt så hög maskineffekt som för vanliga fartyg osv. Detta har nämnts mycket kortfattat i propositionen. Man har bara sagt att det nu är möjligt med vintersjöfart på Bottenviken och att fartyg på uppemot 50 000 ton skall klara av stålverkets leveranser och import året runt relativt störningsfritt. Detta är enligt mitt sätt att se en mycket optimistisk bedömning. Vintrarna 1966 och 1970 låg exempelvis iskanten för Östersjöns del i Gotska sjön i jämnhöjd med Ölands norra udde. Det är ca 500 sjömil från Luleå, och i Bottenviken var istjockleken mellan 80 och 90 centimeter. Periodvis förekom ingen sjöfart norr om Stockholm. Gävle hamn var 1966 stängd i tre månader på grund av då ogenomträngliga isvallar i Gävlebukten och i södra Bottenhavet. Nu har vi starkare isbrytare och bättre, isförstärkt tonnage, och nog skall det gå att ta sig upp till Luleå. Men inte blir det störningsfritt. Resorna kommer att avsevärt fördröjas även med de starkaste isbrytare och med högt klassat vintertonnage. Även om vissa redare i dag bygger ett och annat fartyg i högsta isklass —- l Asuper — kommer det att till dess stålverket kommer upp i produktion och behöver frakttjänster att krävas nybyggnation av fartyg för denna speciella hantering av lasten — stål från norr och söderut och kol den andra vägen. Och i varje fall för vinterhalvåret fordras att fartygen utgör ett högklassigt, isförstärkt tonnage. Nu finns det ännu inte några sådana fartyg i 50 000-tonsklassen. Det kommer kanske att visa sig att man på grund av andra förhållanden — hamnar, Kielkanalen och terminalfunktioner — får gå ned en bit i storlek. Beroende på fartygsstorlek — säg att fartygen är på mellan 25 000 och 35 000 ton — och på hur terminaler och mottagningsförhållanden ordnas torde det vara realistiskt att räkna med 6—10 fartyg i stadig fart för stålverkets transportbehov till och från kontinenten. Intaget av kalksten och stålleveranser inom landet kräver annat mindre tonnage som jag inte har medräknat i det här sammanhanget. Jag har tidigare nämnt att en välfungerande, rationell transportapparat för stålverket kommer att vara av fundamental betydelse — ekonomiskt och därmed också sysselsättningsmässigt. Transportapparaten kommer att vara en livsnerv som möjliggör stålverkets existens. Det är mot den bakgrunden som vi från socialdemokratiskt håll i en motion i anslutning till propositionen har föreslagit att frågan om sjötransporter till och från stålverket blir föremål för utredning som syftar till en samhällsägd flotta för transporter för stålverkets behov. På den öppna marknaden finns och kommer det att finnas ett mycket begränsat antal fartyg och redare som kan åtaga sig året runt-frakter på Bottenviken. I den situation som stålverket kommer att befinna sig i blir man för merparten av produktionen och leveranserna helt och fullt utlämnad till privata, utomstående intressen. Visst kan man teckna avtal och långtidskontrakt. Men sådana får man inte utan klausuler om undantag för oväntade och i förväg oberäkningsbara omständigheter — omständigheter som kan befria från åtaganden eller ge möjlighet till ändrade och höjda frakttariffer. Och man plockar inte utan vidare fram redare med andra lämpliga båtar. Det är här vi menar att det är av vitalt intresse för stålverksintressenterna att ha ett reellt inflytande genom delägarskap också i transportkedjan. Det bör även vara ett intresse för staten och Statsföretag, som gör stora ekonomiska åtaganden för tillkomsten av Stålverk 80. Det kan göras jämförelser mellan vårt resonemang och vad som står i moderaternas reservation till föreliggande betänkande från näringsutskottet. Herrar Regnéll och Siegbahn säger: Principella skäl talar emot att staten ensam engagerar sig i ett företag av denna typ. Enligt min mening resonerar moderaterna och vi parallellt här. Det är bara det att uppfattningarna går åt motsatt håll. Moderaterna vill ha in privat kapital i produktionsapparaten, som förutsätts bli helt statlig. Vi vill ha ett statligt engagemang i transportkedjan, som hade tänkts bli helt privat. Ideologierna kan visa sig konkret ibland, herr Regnéll. I sitt yttrande säger nu utskottet att fortsatta studier av transportproblemen pågår och förutsätter att den fråga vi tagit upp i motionen skall prövas. Det är bra. Det finns tid att pröva frågan ingående. Det dröjer ännu några år innan fartygen behövs. Kommer man fram till ett beslut om ett antal egna fartyg behövs det dock tid för byggnation. Det behövs också en ekonomisk insats. Men med de möjligheter som finns för finansiering av fartygsbyggen torde det inte krävas så stora direkta kontanta insatser. Kan Redareföreningens medlemmar klara det, borde väl också staten — Statsföretag — kunna göra det. Utskottet har även nämnt att frågan skall prövas med iakttagande av om det skall ske direkttransporter till avnämare i inlandslägen på den europeiska kontinenten. Och då behövs det flodgående fartyg av måttliga dimensioner, säger utskottet. Ja, det är möjligt. Men fartyg avsedda för floder, kanaler och inlandstrafik kan man aldrig ta upp i Bottenvikens is. Det tycks vara alltför lätt att glömma is och vinter och att Bottenviken åtminstone från januari till april normalt är att jämföra med Arktis. Det krävs alltså speciella insatser för att klara en kontinuitet i transporter under sådana omständigheter. Utbudet av fartyg lämpade för ändamålet kommer att vara begränsat, konkurrensen redare emellan ännu mer begränsad. Därför anser vi att det behövs egna insatser och ett engagemang också inom transportsektorn. Redareföreningens Svensk Sjöfarts Tidning behandlar i sitt senaste nummer de tankegångar vi fört fram. ”En statlig svensk handelsflotta är intensivt ovälkommen” skriver man. ”Om staten bygger egen flotta för att omhänderta egna transporter för Stålverk 80 är det fråga om sjöfartsdiskriminering i klass med USA, Sovjet och Brasilien” skriver man vidare. ”Att starta ett statligt rederi för dessa transporter är ett ekonomiskt äventyr som kommer att innebära förluster för Stålverk 80”, säger man också. Herr talman! Mot bakgrund av vad jag tidigare här sagt om tillgång på fartyg, redare och konkurrens stärker Redareföreningens språkrör mig ännu mer i min uppfattning: samhället bör genom engagemang i egna fartyg försöka få en värdefull inblick i sjöfartsnäringen och den transportsektor som den omfattar.

Herr talman! Låt mig inledningsvis erinra om att i Norrbotten staten är en dominerande ägare av de stora naturtillgångarna och att staten är en stor ägare av företag i länet. I Norrbotten har vi också sedan årtionden haft landets högsta arbetslöshet och det är så även i dag. Det statliga järnverket i Norrbotten har under en följd av år varit föremål för många debatter här i riksdagen. Det är ett helt naturligt förhållande, då Norrbottens järnverk gång efter annan varit i behov av mer pengar för den fortsatta verksamheten, och dessa medel beviljats av riksdagen. Många gånger har meningarna varit delade om hur Norrbottens och järnverkets framtid bäst skulle kunna främjas. För oss norrbottningar i riksdagen har det varit ett fortlöpande bekymmer att det har varit mycket svårt att få Norrbottens järnverk till en självbärande industri. För berörd bygd, men också för företagets ledning och anställda, vore det av stort värde om produktionen kunde bli lönsam. Just nu är aktiviteten hög i Luleorten. Uppbyggnaden av tekniska högskolan och pågående stora investeringar i järnverket är basen för denna aktivitet. Jag och många med mig hoppas att de investeringar man just nu gör i NJA — det rör sig under dessa år om 1,2 miljarder kronor — äntligen skall göra NJA till ett självförsörjande företag. I dag skall vi här i riksdagen fatta ett stort beslut om fortsatt investering för järnförädling i Norrbotten. Alla är medvetna om att det är en mycket stor satsning som skall ske. Man beräknar kapitalbehovet till 4,6 miljarder kronor, och den direkta ökningen av antalet anställda i det nya stålverket har uppskattats till ca 2 300. Trots alla hurtfriska uttalanden om denna nya investerings goda lönsamhet tror jag att de flesta är medvetna om att satsningen också är riskfylld. Det är alltid svårt att sia om framtiden för företag som skall verka på en mångskiftande internationell marknad. Alla är dock överens om att denna satsning bör komma till stånd. Enligt min mening bör allt göras för att, så långt det är möjligt, säkra det nya stålverkets framtid, så att det blir ett livskraftigt företag. En hel bygds framtid hänger faktiskt på att Stålverk 80 blir framgångsrikt. Det är ingen misstroendeförklaring mot NJA:s nuvarande ledning att hävda att det är till fördel för det nya stålverket om också annan sakkunskap och erfarenhet och även kapital från den svenska järnoch stålhanteringen utnyttjas för att ge det nya stålverket en säkrare framtid. Det skulle naturligtvis också underlätta avsättningen av stålverkets stora produktion, om andra järnföretag har medansvar för ekonomin vid Stålverk 80. Alla som känner förhållandena i Norrbotten är medvetna om att denna stora satsning också innebär stora förändringar i länet, inte alla av enbart gynnsamt slag. För Lulebygden kommer det att bli en period av mycket stark inflyttning, och vi vet av erfarenhet att detta medför besvärliga problem för en berörd bygd. Tyvärr ger inte erfarenheterna vid handen att den kommunala ledningen i Luleå verkligen kan motsvara de krav som bygdens folk och utvecklingen kommer att ställa på dem som har ansvaret för denna stora inflyttning. Risker finns också för att länet i övrigt ytterligare uttunnas på arbetskraft och företagsamhet. Detta väsentliga problem har uppmärksammats i moderaternas partimotion. I den motionen krävs ett program för att öka sysselsättningen i Norrlands inland. Vi anser att det nuvarande regionalpolitiska stödet måste förstärkas med generella medel, om den nedåtgående sysselsättningstrenden skall kunna brytas. Det gäller helt enkelt att ge företagsamma människor möjlighet att i berörda bygder bedriva självbärande produktion. Vi har därför bl.a. föreslagit att arbetsgivaravgiften — löneskatten — skall tas bort i dessa bygder, där arbetslösheten är hög. Vi har också föreslagit utökat stöd till det norrländska jordoch skogsbruket. Ett livskraftigt jordoch skogsbruk i dessa glesbefolkade bygder är en nödvändighet för att människor och företag skall kunna finnas i Norrlands inland och i Tornedalen. Jag beklagar att utskottsmajoriteten ställt sig avvisande till dessa för berörda bygder och människor så angelägna önskemål. Det förvånar mig också att herr Svanberg tycker det finns orsak att ironisera över de här förslagen, när han i nästa andetag säger sig vara medveten om vilken stor betydelse de generella medlen har för att stimulera sysselsättningen i t.ex. Norrbotten. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till de yrkanden som har framställts av herr Regnéll.

Herr talman! Jag skall inte i onödan förlänga debatten, men jag vill gärna ge en liten bakgrund till motionen 336 som behandlas i detta betänkande. Den allmänna bakgrunden till min oro inför malmkommunernas framtid är inte i och för sig frågan om Stålverk 80 utan det ensidiga näringsliv som vi har i malmkommunerna och som helt baseras på den ändliga tillgång som malmen utgör. Det finns mycket malm i dessa gruvor, men redan i dag behövs alternativ sysselsättning. Och en dag — jag hoppas att den är långt avlägsen — behövs ett helt annat underlag för sysselsättning i malmkommunerna om de över huvud taget skall ha någon framtid. Jag har yrkat på en utredning av de här problemen, och det har jag gjort därför att jag i dag inte klart kan ange vad som konkret bör göras. Jag tror att problemen är av sådan omfattning att vi verkligen bör ta vara på den nådatid, drastiskt uttryckt, som vi har, och redan nu på allvar ta itu med frågan. Nu anser emellertid utskottet att det inte föreligger något behov av utredning. Det gör mig litet avundsjuk. Jag får det intrycket att utskottet redan nu — utan närmare utredning — vet vad som bör göras. Jag har tidigare berört de här frågorna, bl.a. i en interpellation till industriministern, som då lovade att återkomma till en del av frågorna. Vad jag nu skall säga blir därför i viss mån en upprepning av vad jag anförde i interpellationsdebatten och kanske också till en del en upprepning av vad som har sagt3 i debatten i dag. I en av malmkommunerna, Gällivare, har det hänt en del sedan jag hade min interpellationsdebatt med industriministern. Jag tänker på den industrietablering som staten och Eiser har gjort och som glädjande nog ser ut att utvecklas enligt planerna. Detta är oerhört värdefullt för kommunen men naturligtvis på intet sätt tillräckligt. I anslutning till stålverket har en viss oro inför framtiden kunnat skönjas i malmkommunerna och gruvsamhällena, främst då i Malmberget. Man ifrågasätter LKAB:s möjligheter att fortsätta med den nuvarande malmförädlingen vid företagets förvaltning i Malmberget. Personligen tror jag att dessa farhågor är relativt obefogade. NJA inträder ju här som köpare i andra köpares ställe, och det behöver i och för sig inte innebära något ökat malmuttag som påverkar gruvans livslängd. Vill nu emellertid LKAB behålla sin nuvarande exportandel kommer det, som jag ser det, att krävas en ökad brytning. Det är i detta sammanhang som jag ser det som angeläget att man tar tillfället i akt att öppna nya gruvor, exempelvis den i debatten nämnda Kaunisvaaragruvan. Det förefaller mig som lekman på detta område vettigt att försöka utnyttja de förutsättningar för gemensam teknik och administration som föreligger vid en parallellbrytning, och jag tror att det i sin tur bör ge de bästa ekonomiska förutsättningarna för en lönsam gruvdrift vid exempelvis Kaunisvaara. Man måste göra stora ansträngningar för att undvika en alltför snabb utbrytning av malmen vid de stora gruvorna i Kiruna och Malmberget, och det gör man enligt min mening bäst genom att tillvarata andra malmfyndigheter inom länet som råvara för Stålverk 80 eller för export till utländska köpare. Utskottet hyser förväntningar om att LKAB skall känna sitt ansvar och ambitiöst verka för en differentiering av näringslivet i sina värdkommuner. Jag hyser också förväntningar, men jag tror att man mera konkret måste ställa krav på företaget i detta avseende. Ägaren, staten, har ytterst detta ansvar, och därför hoppas jag verkligen att utskottets förväntningar skall infrias. Under lång tid har vi i dessa samhällen hört att LKAB egentligen är där för att bryta malm. Punkt och slut. Det finns tyvärr tecken som tyder på att detta är företagets främsta och närmast enda uppgift. Några exempel på detta. I mycket stor omfattning anlitar företaget entreprenörer för olika arbeten, både i samband med investeringsarbeten och i själva driften. De fackliga organisationerna har på senare tid kraftigt protesterat mot detta och hävdar att företaget i större omfattning skall utföra arbeten i egen regi. En seriös inventering av olika behov av tjänster och produkter inom LKAB och andra statliga — och varför inte även privata — företag är enligt min mening på sin plats och skulle förhoppningsvis ge uppslag till ny sysselsättning. Utskottet har också noterat att det inte förekommer någon samlad plan för gemensamt resursutnyttjande inom de statliga företagen, och jag förutsätter att det i detta konstaterande närmast ligger en uppmaning att en sådan plan bör komma till stånd. Den starka utvecklingen av den statliga industrin har säkerligen skapat behov som man i dag inte har någon samlad bild av. Jag har i motionen exempelvis nämnt ett eventuellt behov av kvalificerade verkstadsresurser på området. Behov av tunga och ofta komplicerade renoveringar av maskiner föreligger. Om företagen gemensamt inventerar sina behov i detta avseende, så tror jag att resultatet skulle ge motiv för en sådan verkstadsetablering. I den allmänna ambitionen — och jag noterar att en sådan verkligen finns — att skapa nya arbetstillfällen får man inte glömma bort att slå vakt om den sysselsättning som redan finns. Det är i anslutning härtill som jag i likhet med andra motionärer har omnämnt Mining Transportation i Kiruna. Utskottets ordförande berörde detta i sitt anförande och förväntade sig, om jag uppfattade honom rätt, ett bättre samarbete mellan LKAB och detta företag i framtiden. Jag vill verkligen instämma i denna förväntan. Företaget tillverkar i dag huvudsakligen bergtruckar men har ett betydligt bredare register. Ett brett upplagt konstruktivt samarbete exempelvis med de statliga industrierna i Norrbotten skulle ge en värdefull stimulans för företagets utveckling, och jag ser detta som helt nödvändigt om företaget över huvud taget skall kunna bli kvar i Kiruna. Jag vill framhålla det förhållandet att detta företag — direkt och indirekt — påverkar en lång rad av andra företag i Kiruna, som är underleverantörer i företagets produktion. Jag har, herr talman, inget annat yrkande än om bifall till utskottets hemställan, men jag vill vädja om snabba åtgärder som syftar till att skingra de mörka moln som jag tycker i dag ligger över malmkommunernas framtid.

Herr talman! I motionen 333 begär vi en utredning av ett ökat statligt engagemang i de mellansvenska specialstålverken. Sedan motionen skrevs har industriministern meddelat att ett stålbranschråd kommer att tillsättas. Ett sådant branschråd består av representanter för berörda samhällsorgan, för företagen och för de anställda. Uppgiften är att fortlöpande följa branschen i dess helhet med tonvikt på den långsiktiga utvecklingen. Genom beslutet att skapa ett stålbranschråd har önskemålen i vår motion i huvudsak uppfyllts. Vi motionärer har därför ingenting att invända mot det formella avslag på motionen som näringsutskottet föreslår. Det är emellertid intressant och värt några kommentarer att näringsutskottet valt att behandla motionen om de mellansvenska stålverken i det betänkande som gäller satsningen på Stålverk 80 i Norrbotten. Utskottet ansluter sig till propositionens bedömning att Stålverk 80 genom sin produktion av stålämnen ger specialstålverken i Mellansverige en god grund för ökad produktion. På grund av att de mellansvenska verken inte behöver satsa på den kapitalintensiva råstålsproduktionen ökas deras möjligheter att bygga ut såväl valsningskapacitet som manufakturering. Dessa senare led i stålproduktionen är också betydligt mer arbetskraftsintensiva än råstålsframställningen. Det finns — som jag förstår det — ingenting att invända mot detta resonemang. Vad vi motionärer däremot ställer oss tveksamma till är om man helt kan överlåta denna utveckling till de privata marknadskrafternas spel. Vi ser ett aktivt statligt engagemang som en önskvärd garanti för framtida expansion också när det gäller den mellansvenska stålindustrin. Det är ett faktum att lönsamhetstrenden i specialstålindustrin under de senaste 10—15 åren varit sjunkande. Under den nu pågående högkonjunkturen Har en omsvängning skett, men vi vet inte i dag om detta kommer att förändra den långsiktiga trenden på något avgörande sätt. Det privata kapitalets intresse av att göra långsiktiga satsningar i den mellansvenska specialstålindustrin påverkas naturligvis av den långsiktiga lönsamhetsutvecklingen under det senaste årtiondet.

Näringsutskottet skriver att det ”delar motionärernas uppfattning att den mellansvenska specialstålindustrins problem kräver uppmärksamhet” och att ”specialstålindustrins situation bevakas av industridepartementet”. Det låter som ett löfte. Då kan inte steget vara långt till praktiska insatser för att trygga arbetsplatserna och till satsningar på framtida expansion också av stålindustrin i Mellansverige.

Herr talman! Herr Stridsman berörde i sitt anförande frågan om de fraktsatser som NJA respektive LKAB betalar för malmtransporterna. De här fraktkostnaderna är resultat av avtal mellan å ena sidan statens järnvägar och å andra sidan berörda företag. Det är två parter som har slutit dessa avtal som gäller för viss tid och naturligtvis blir föremål för nya förhandlingar när den tiden löper ut. Det är alldeles riktigt som herr Stridsman säger att fraktavtalet med SJ ger Norrbottens järnverk högre fraktkostnader än motsvarande avtal ger LKAB per tonkilometer räknat, men det finns mycket naturliga förklaringar till detta. För det första är kostnaderna för rangering och växling av de tågsätt som skall till NJA:s egen bangård betydligt högre än motsvarande kostnader för LKAB:s transporter ut till malmkajen i Luleå. För det andra är vagnomsättningen långsammare på NJA-sidan än på LKAB sidan. Det beror sannolikt på att lossningskapaciteten hos NJA är för liten och att tågsätten alltså inte kan tömmas tillräckligt snabbt, varav följer en förlängd vagnomsättning med åtföljande kostnader. För det tredje är det utan tvivel så att LKAB:s fraktkostnader är lägre på grund av att LKAB har verklig stordrift. Siffrorna på den mängd malm som transporteras säger rätt mycket: ungefär 30 miljoner ton från LKAB, under det att NJA inte befraktar mer än mellan 500 000 och 700 000 ton. LKAB:s frakter går åt båda hållen från Kiruna, både på Narviksbanan och på Luleåbanan, och den absolut övervägande delen går till Narvik. Där är lönsamheten större än på Luleådelen. Men fraktavtalet bygger på en total beräkning av hela LKAB:s malmfrakter, och det är alltså ett genomsnittpris man arbetar med, detsamma per tonkilometer på båda bandelarna. Om man i stället differentierade beräkningarna och hade ett pris för Narviksdelen och ett annat pris för Luleådelen av banan skulle det senare priset bli högre. Då skulle den skillnad som herr Stridsman åberopade mellan LKAB:s och NJA:s fraktkostnader bli betydligt mindre. Jag har velat säga detta därför att det är litet för ofta man får höra ensidiga klagomål på dessa avtal, där inte alla de faktorer som påverkar kostnaderna redovisas.

Herr talman! Jag hade inte tänkt delta i den här debatten. I sin historieskrivning ville emellertid herr Lövenborg göra gällande att järnhanteringen i Norrbotten skulle vara ett kommunistiskt initiativ och att kommunisterna hade varit pådrivande i den verksamheten. Det är ju inte alls på det sättet. Vi vet att järnhanteringen i Norrbotten har pågått ända sedan 1700-talet. Det fanns en tid då man hämtade malm från Uppland och båtledes förde den upp till Töre, Mellerstein och många andra bruk. Det var billigare än att ta malm från Malmberget med de dåvarande kommunikationerna. Den historiska sanningen är att malmhantering i Norrbotten enligt äldre metoder har funnits ända fram till 1800-talets slut. Det är nu 35 år sedan Norrbottens järnverk anlades. Det var på hösten 1939 som Gustav Möller lade fram den första propositionen om att man skulle åstadkomma 90 000 ton tackjärn. Andra världskriget hade just utbrutit och avspärrning rådde. Det var alltså för att säkerställa Sveriges tillgång på tackjärn som man beslöt förlägga detta järnverk till Luleå. I riksdagens arkiv har jag studerat hur den frågan behandlades år 1939. Nio ledamöter deltog i debatten, och bland dessa var ingen kommunist, trots att det fanns två Luleåbor i riksdagen, Hilding Hagberg och J. H. Brädefors, samt i första kammaren Sven Linderot. De hade inte motionerat i frågan och inte heller deltagit i debatten om tillkomsten av det nuvarande Norrbottens järnverk. Det ger väl ett belägg för att kommunisterna inte har något förflutet att åberopa när det gäller återupptagande av järnhantering i Norrbotten. Vid riksdagsbehandlingen år 1946, då Gunnar Myrdal lade fram ett förslag om att bygga ett valsverk i Luleå och utöka tackjärnstillverkningen, deltog Hilding Hagberg i debatten, men han instämde i statsutskottets förslag och hade inga egna motioner. Detta är alltså fakta när det gäller tillkomsten av NJA. I fråga om Stålverk 80 är det väl på sin plats att till protokollet få anteckna att en person som bruksdisponenten Haglund bör nämnas. Det var ju han som på en FCO-konferens — jag vill minnas det var i Kristinehamn — för ett par år sedan tog upp frågan om vidare järnförädling. Tidningen Metallarbetaren behandlade i många artiklar fördelen av att i ökad omfattning förädla malmen. Det skulle också från valutasynpunkt vara bättre än att sälja malmen i oförädlat skick. Disponent Haglunds elev, John Edström, som var forskningschef på Sandvikens jernverk när bruksdisponent Haglund var där, nappade på den idén. Det finns anledning att föra till protokollet att det är dessa två som är de verkliga initiativtagarna till Stålverk 80 tillsammans med styrelsen för NJA, som medgett att förslaget fått utredas. När nu grunden till Stålverk 80 läggs tror jag det på sikt är till gagn för hela riket. Det är alltså inte enbart en Norrbottensfråga. Vi vet att det kommer att ställas krav på vår valuta, och därför måste vi i ökad omfattning försöka förädla våra produkter. Har man då arbetskraft — vilket man har i Norrbotten — tror jag att det på sikt är en riktig satsning. Det är väl ingen här som kan uttala sig om lönsamheten. Men det kan heller inte vara lönsamt att bara skeppa ut malm och därmed också arbetstillfällen och sedan genom arbetsmarknadsåtgärder och på många andra sätt försöka hålla folk sysselsatta. Det är väl i alla fall genom att framställa färdiga produkter som man på lång sikt skall kunna åstadkomma en bättre levnadsstandard i detta land. Detta är alltså i princip ingen ny sak, utan det är att fortsätta på den väg som Sverige hittills har följt. Att försöka förädla våra råvaror så att vi får så bra betalt för dem som möjligt måste på sikt vara lönsamt. Det gor också nya arbetstillfällen. Jag ber att få yrka bifall till vad utskottet hemställt.

Herr talman! Herr Dahlberg har rätt i en sak, och det är att bruksdisponent Haglund bör nämnas i sammanhanget. Han har spelat en stor roll i debatten kring Stålverk 80. Det är helt rättvist att hans namn kommer in i protokollet från denna debatt. När det sedan gäller stålförädlingens traditioner i Norrbotten så faller väl det resonemanget i någon mån utanför ramen för denna debatt. Om vi går tillbaka till 1700 och 1800-talen finner vi att det har gjorts många försök på privat väg. En hel del av dessa har ändat med att de privata intressenterna har lämnat både Norrbotten och människorna där i sticket. De försöken representerar kanske inte den ärorikaste delen av järnhanteringen i Norrbotten. Sedan är det också ett faktum att man från kommunistiskt håll hela tiden har drivit en mycket konsekvent linje när det gällt järnoch stålförädling. Vår målsättning har alltid varit att Norrbottens rikedomar skall förädlas inom det egna länet. Det återspeglas i så många motionsframstötar, i andra former, i uttalanden, i olika slag av aktiviteter, att det står helt klart att därvidlag har vårt parti alltid varit konsekvent. Redan 1937 krävdes det i en kommunistisk riksdagsmotion anslag för försök med förädling av malm från LKAB. Vi har väckt en rad motioner som tagit upp samma frågor. Det finns sålunda ett rikt dokumentariskt material att redovisa, om man så skulle vilja. Å andra sidan tror jag inte att många, i varje fall inte från den socialdemokratiska gruppen, i dag vill bestrida att man har satsat halvhjärtat och halvdant på NJA under årens lopp. Men det är också bra att man i dag bryter den tendensen, och det kan vi möjligen känna en gemensam tillfredsställelse över. Det är kanske det viktigaste i detta sammanhang och inte att göra en historieskrivning. Vad som klart måste fastställas är dock att vårt parti har drivit en rak och konsekvent linje och att vi hela tiden har utvecklat aktivitet när det gällt att öka järnförädlingen i Norrbotten.
Herr talman! Jag åberopade de tillfällen då frågan om NJA behandlats här i riksdagen. Stålverk 80 utgör ju en fortsättning på NJA. År 1939, när den första propositionen lades, hade kommunisterna ingen motion, och de deltog inte i debatten. Jag har protokollen här. År 1946 deltog herr Hagberg i debatten. Han hade ingen egen motion utan yrkade bara bifall till den socialdemokratiska utskottsmajoritetens förslag. Detta kan inte tillbakavisas. Jag har gått igenom protokollen för båda dessa riksdagsdebatter. Jag vill med denna historieskrivning bara bevisa att försöken att bearbeta råvarorna i Norrbotten är av gammalt datum. Det är ingen uppfinning som är ny för detta sekel. Därmed vill jag också bevisa att även våra förfäder hade en klar insikt om att skulle man kunna utnyttja råvarorna där uppe gällde det också att förädla dem. Det är bara en fortsättning på den tankegången som nu följer.
Herr talman! Herr Dahlberg hänvisade till år 1939, men han hade naturligtvis också kunnat nämna år 1937, då det förelåg en kommunistisk riksdagsmotion, där man krävde malmförädling i Norrbotten av malm från LKAB.

Herr talman! Den breda uppslutningen bakom förslaget att bygga ett nytt stålämnesverk i Luleå är tacknämlig. Ledningen för Norrbottens järnverk, som under ett par års tid varit hårt engagerad i utredningsarbe tet för ämnesverket, har gjort ett bra arbete. Så långt det är möjligt har marknadens förutsättningar analyserats. Det är en svår uppgift att i den framtida avsättningsbilden väga in en rad faktorer, såsom kostnader för produktion och transporter och det pris man i en marknad med mycket hård konkurrens kan få ut för tillverkade varor. Erfarenhet, bistånd av utredningsinstitut och direkta kontakter med presumtiva kunder har medverkat till att ge den beskrivning av möjligheterna som presenterats. Ingen bestrider att det är en till kostnad och omfattning stor investering vi nu diskuterar. Det är fråga om ett långtgående åtagande från statens sida för en vidareutveckling av en del av vårt lands näringsliv, samtidigt som det är en allvarlig ansträngning för att mera påtagligt än vad som hittills varit möjligt lösa ett regionalpolitiskt problem, nämligen att medverka till att klara sysselsättningen i en landsända som under årtionden haft svårigheter. I och för sig är det inget nytt grepp — i det har herr Dahlberg rätt — att söka med utgångspunkt i befintliga naturtillgångar bygga upp en produktion som ger arbete och utkomst. Men vi må väl erkänna att den norrländska malmens historia mera har handlat om inkomster till landet i dess helhet än om garanti för arbete och utkomst åt en behövande befolkning i norr. NJA har varit ett lovvärt försök från sin start i början av 1940-talet. Historiken om NJA kan göras mycket kort. NJA startade sin verksamhet vid 1940-talets inledning. Då uppgick produktionen till ca 60 000 ton tackjärn per år. I mitten av 1950-talet hade produktionen stigit till ca 200 000 ton valsade produkter och till ca 30 000 ton tackjärn för avsalu. Under de följande fem å sex åren gav företaget tillfredsställande resultat. Under 1960-talet gjordes förhållandevis små investeringar vid NJA, i huvudsak reinvesteringar och — vi får erkänna det — knappast ens sådana i full utsträckning. År 1970 genomgick NJA en finansiell rekonstruktion efter 1960-talets förlustår, och ett produktprogram baserat på ingående marknadsundersökningar och lönsamhetsbedömningar fastställdes. Det var inledningen till en ny period i NJA:s historia. Investeringsprogram 70 innebär en kraftfull upprustning och modernisering av NJA. Om moderniseringen inte kommit till stånd, skulle NJA sannolikt ha tvingats att inskränka verksamheten med en minskad sysselsättning som följd. År 1972 beviljade riksdagen medel för statlig finansiell medverkan till ett koksverk i Luleå, ett arbete som nu pågår och beräknas vara klart 1975. Inom ramen för en normal finansiering, dvs. viss självfinansiering, egen upplåning och lokaliseringsstöd, planerar NJA att fortsätta den linje man inledde med Investeringsprogram 70. Genom rekonstruktionen 1970, koksverket och den utbyggnad av produktionskapaciteten som pågår inom ramen för investeringsprogrammet har NJA, från att ha varit ett problemföretag, fått förutsättningar för konkurrenskraft och utveckling i nivå med jämförbara företag. Viljan att tillvarata dessa förutsättningar är påfallande hos företagets personal. Sverige är ju — det är bekant sedan gammalt — en av världens viktigaste exportörer av järnmalm.

”Utbyggt NJA fin affär — bara ”nytt Volvo” kan vara lika bra”, löd artikelns rubrik. Wilhelm Haglund säger bl.a. i denna artikel: ”Vid slutet av 1700-talet svarade Sverige för 35 procent av världskonsumtionen av järn, jämfört med mindre än en procent i dag. Självtillräcklighet är en egenskap som varit ödesdiger för företagsledare i alla tider och som minst av allt befrämjar utvecklingen — vare sig på det tekniska eller kommersiella området. När det nu gäller en ämnestillverkning i Luleå så ser jag ingenting som talar för att det inte skulle vara en riktig investering.” ”Och varför just NJA?” frågar Veckans Affärer, och herr Haglund svarar: ”Staten äger malmen och det är naturligt att staten också svarar för den tänkta vidareförädlingen. Dessutom är det en investering av sådan storleksordning att något enskilt företag knappast kan klara det.” Det är riktigt. Men herr Haglund erinrar samtidigt om en utredning som Jernkontoret gjort inför sitt yttrande i samband med den fysiska riksplaneringen, där man förutsatte att ”det redan inom 15 år skulle finnas skäl att anlägga ett helt nytt stålverk med en årskapacitet på två miljoner ton ämnen. Det skulle lokaliseras till västeller östkusten.” Jag skall inte fortsätta det historiska resonemanget. Herr Haglund uttalar emellertid i den här intervjun att det finns anledning till viss kritik mot företagsledare som enligt hans mening ”inte förvaltat sitt pund särskilt väl under seklernas lopp”.

Vi kan vara överens om att uppgiften inte är så enkel och att det enbart är genom samverkan av alla goda krafter som vi kan finna lösningar. Men då får vi heller inte gå till uppgiften med förbundna ögon och med principer kring ägarproblemen som är dogmatiska och förlegade. Det finns utrymme för såväl statliga som kooperativa och privata företag inom blandekonomins ram. En strävan att åstadkomma resultat i fråga om arbete och utkomst åt människor är det viktiga, och om det — som i detta fall — leder till ökat statligt engagemang, då må så ske. Politikerna får ta på sig ansvaret, men — och jag tillägger att det är ett betydelsefullt men — rådgivare vid förberedelserna för den proposition som vi nu avhandlar har varit företagsledare med insikter i hithörande frågor och med en annan uppfattning än den kritiska. Det är det som har fört fram till förslaget att vi skall förädla en större del av vår malm inom landet. Den väntade framtida utvecklingen av stålbehovet och stålproduktionen skapar utrymme för en väsentligt ökad stålämnesproduktion. Herr Regnéll tog upp den i och för sig mycket viktiga frågan om marknaden och marknadsbedömningen. Det är klart att det första man måste göra är att bedöma marknadens möjligheter. Jag vill gärna erinra om att när regeringen i fjol sommar fick del av de första rapporterna från NJA-ledningen kring Stålverk 80, ställde vi oss frågan: Är marknadsanalyserna tillräckliga? Har vi ett tillräckligt grepp om möjligheterna att sälja de produkter som nu eventuellt skall framställas? I det läget skrev jag på regeringens vägnar ett brev till Statsföretag. I detta brev, som är daterat 11 september 1973, säger jag bl.a.: ”De preliminära underlag som hittills har framtagits tyder på en företagsekonomisk lönsamhet i projektet. De marknadsanalyser som gjorts av NJA och även de som utarbetats på industridepartementets initiativ tyder på tillräckliga avsättningsmöjligheter. Mera detaljerade undersökningar av projektet är emellertid nödvändiga för ett slutgiltigt ställningstagande.” I samband med detta säger jag att vi i kontakter med direktör Edström i NJA har gett till känna ”önskan om en mera detaljerad marknadsanalys genomförd i kontakt med sådana stålverk som kan vara potentiella kunder till ämnen ifrån NJA”. Det uppdraget har fullföljts av NJA-ledningen, som i sin redovisning, vilken är presenterad för riksdagen, har kunnat notera att det finns ett betydande behov av stålämnen. De direkta kontakterna med en framtida kundkrets ger ett klart belägg för att vi bör ha alla utsikter att sälja den produktion som här är tilltänkt. Nu säger herr Regnéll att utvecklingen av stålbehovet och stålproduktionen också kan te sig annorlunda med hänsyn till de s.k. oljeländernas — skall vi säga — mera nyvaknade intresse. Ja, jag kan i många stycken dela herr Regnélls uppfattning att det är nödvändigt att väga in utvecklingsländernas — och i sammanhanget inte minst oljeländernas — konsumtion och produktion för framtiden. Men då är det rätt intressant att iaktta att vi har haft en årlig tillväxt av världskonsumtionen av stål på ca 6 procent — år 1973 var den 10 procent. Om man samtidigt ser till var huvudparten av konsumtionen ligger, finner man att de fyra största konsumtionsländerna — Japan, Sovjetunionen, USA och Västtyskland — tillsammans svarade för inte mindre än 59 procent av världskonsumtionen år 1970. Om man sedan ser till andra områden och kontinenter, så kan man notera att Latinamerika konsumerade 3 procent, Afrika 1 procent och Asien — exklusive Japan och Kina — 3 procent. Det är alltså en mycket låg konsumtion i förhållande till industrinationernas. Ser vi till konsumtionen per person, finner vi att i ett stort antal industriländer förbrukningen understeg 50 kg per invånare, under det att konsumtionen i de utvecklade industriländerna genomsnittligt låg över 400 kg per person. Sverige tillhör de fem länder som har den högsta percapitakonsumtionen, och här översteg denna konsumtion 600 kg. Det är alltså ett kolossalt avstånd mellan de underutvecklade ländernas konsumtion av järnoch stålvaror och de utvecklade industriländernas. Vad kan man förvänta sig i fråga om oljeländerna? Det är säkerligen riktigt, som herr Regnéll var inne på, att man också där har intresse för en produktion av stål och stålämnen. Men vad man inte minst är intresserad av är ju en varuproduktion som kräver järn och stål. Vi har haft anledning att ta del av vissa planer för några av oljeländerna, där man i samtliga fall för de närmaste åren har ett program som innefattar uppbyggnad av industrier för vilka järn och stål är den viktigaste råvaran: tillverkning av bilar, maskiner och utrustning av allt slag. Det är också intressant att iaktta att man från dessa länders sida vid överläggningar med representanter för Sverige förklarat sig intresserad av en samverkan med vårt land i fråga om stålproduktion och import av stålvaror, då även stålämnen för en framtida stålindustri. Det är klart att allt det här och den växande konsumtion som man kan se framför sig har aktualiserat tankarna på en förädling av malmen i Norrbotten och en utbyggnad i större skala. Valet av Luleå för en sådan industri motiveras främst av behov av sysselsättning och basindustri men också av relativa fördelar genom närheten till malmen och en lokal tradition inom järnhanteringen. Jag skall inte återge ytterligare data kring propositionens beskrivning av produktionsvolym och sysselsättningseffekt m.m. — det finns ju att läsa. Jag skall bara uppehålla mig vid ett par kritiska synpunkter som anförts mot projektet. En grupp med anknytning till Industriförbundet har — som nämnts tidigare — presenterat en utredning som går ut på att Stålverk 80 inte bör komma till stånd. Projektet skulle enligt gruppen totalt sett leda till minskad sysselsättning och minskad investering samt trassla till vår utrikeshandel. Utredarna säger att sysselsättningseffekten av Stålverk 80 skulle bli ringa eller rent av negativ jämfört med vad som skulle ha åstadkommits om investeringen per anställd varit lägre och om generella medel använts för att stimulera sysselsättningen. Då har vi anledning framhålla — det har också gjorts i flera inlägg — att det finns redan nu generellt verkande statliga medel för att stimulera sysselsättningen inom stödområdena : lokaliseringsstöd, transportstöd och utbildningsbidrag, för att nu nämna några exempel. Trots dessa generellt verkande medel har etableringstakten inom stödområdena inte varit tillräcklig. Det gäller inte minst i Norrbotten, där Statsföretagsgruppen ensam svarat för 75 å 80 procent av investeringarna under senare år. Investeringen per anställd är hög inom stålindustrin liksom inom exempelvis skogsindustrin. Men ingen kan väl komma på idén att vi skulle ge de anställda sämre och mindre effektiv utrustning för att den vägen skapa fler jobb! Jag tror att Norrbotten behöver satsningar på basindustrin som ger bättre förutsättningar för näringslivets utveckling. På sikt kan detta ge en gynnsammare befolkningsutveckling och en bättre sysselsättningsnivå. När Industriförbundets utredningsgrupp säger att Stålverk 80 skulle innebära en minskning av industriinvesteringarna utgår man från att det finansiella utrymmet skulle minska genom stålverkets tillkomst, samtidigt som man förutsätter att denna investering skulle vara mindre angelägen än de andra som genom kapitalbrist inte skulle kunna realiseras. Det kan då, herr talman, finnas anledning erinra om att investeringskostnaderna fram t.o.m. ämnesstadiet i ett nytt elektrostålverk får uppskattas till ca 500 kronor per ton producerat material. Om de svenska verken köper 400 000 ton ämnen från Stålverk 80 uppstår en investeringsbesparing på flera hundra miljoner. Vi har aktuella siffror, genom kontakter från NJA:s sida med svenska järnoch stålverk, som visar att vi bör kunna få en kvantitet till avsalu inom landet på minst 1 miljon ton. Det betyder att de stålverk som här köper ämnen kan göra besparingar för andra investeringsändamål på upp till 500 miljoner kronor. Jag tror att det är utomordentligt angeläget att framhålla detta, inte minst för dem som har nappat på de kritiska synpunkter som förts fram. Den kritik som vanligtvis framförs mot regeringen från kretsar som står utredningens uppdragsgivare nära har gått ut på att investeringsbenägenheten i landet inte har legat i nivå med de finansiella möjligheterna att investera samt att detta skulle bero på sviktande framtidstro. Av allt att döma anser utredarna nu att tilltron till landets framtid ökar och att endast bristen på pengar kan hålla tillbaka den industriella expansionen. Stålverket, som jag hoppas att riksdagen om en stund skall fatta beslut om, skall byggas upp under perioden fram till 1978. Sammanlagt cirka 4 000 miljoner kronor kommer att lånas upp för stålverket här i Sverige och i utlandet. En del av denna upplåning sker i form av leverantörskrediter. Jag tror inte att det finns någon anledning befara att det finansiella utrymmet på grund av stålverket skall minska möjligheterna för andra projekt. Detta gäller också projekt inom stödområdena, där staten även i forsättningen måste vara beredd på stora satsningar. Jag säger detta främst till alla de talare från Norrbotten och på Norrlandsbänken här i kammaren som talat om nödvändigheten av fortsatta ansträngningar för att klara problemen norröver. Regeringen kommer att vara beredd att pröva alla seriösa förslag som läggs fram. Sedan vill jag inte nöja mig med påståendet att Stålverk 80 inte utgör ett hinder för andra investeringar för industriexpansion, utan jag vill direkt påstå att stålverket skapar bättre förutsättningar för stålindustrin i övrigt. Stålindustrin i Sverige har i större utsträckning än andra länder byggt sin stålförsörjning på smältning av skrot. På senare tid har skrotpriserna på grund av bristsituationen skjutit kraftigt i höjden och tvingat flera stålverk att på sikt lägga om sin försörjning. Genom Stålverk 80 kommer nu svenska handelsstålverk att kunna säkra sin ämnesförsörjning och koncentrera sina investeringsresurser på de områden där deras främsta styrka ligger, nämligen i valsningsoch manufaktureringsledet. Jag har velat säga detta inte minst till herr Ericson i Örebro. Som jag nämnde har NJA hittills enbart från svenska företag fått förfrågningar på framtida ämnesleveranser motsvarande mer än en fjärdedel av den produktion som förutsätts. I propositionen föreslås att Stålverk 80 efter några inledande år bör kunna räkna med konkurrens från andra stålverk med samma produktionsinriktning. När kritikerna pekar på att andra stålverk har planer i linje med NJA finner jag detta på intet sätt förvånande eller nedslående. Under några år bör Stålverk 80 få en relativt gynnsam marknadsställning. Närheten till malm och till köpare kommer att bli en konkurrensfördel när utbudet blir större. Valsverken kan i sin planering utgå från extern ämnesförsörjning, om marknaden är tillräckligt stor, och på så sätt koncentrera sina investeringar på valsning och vidareförädling. Intresset för ämnesköp från NJA har som sagt tagit sig uttryck i leveransförfrågningar som betydligt överstiger stålverkets kapacitet. Två andra frågor som har varit uppe i debatten om Stålverk 80 är transporterna, speciellt vintersjöfarten, och malmleveransen. Låt mig beträffande vintersjöfarten säga att genom att ytterligare en isbrytare beställts kommer tillräcklig isbrytarkapacitet att kunna avsättas för Bottenvikens och därmed också för NJA:s behov. På den punkten är vi inom regeringen beredda att lägga ut de beställningar som är nödvändiga. Beträffande sjötransporterna vill jag också säga till herr Rosqvist att vi inom departementet har gjort vissa undersökningar om en gemensam transportorganisation mellan Polen och Sverige för transport av malm och stål till mottagarlandet Polen, kanske också till andra länder, och för transport av kol i den andra riktningen. Resultatet kan ännu inte presenteras. Jag har bara velat framhålla att frågan om transporterna och starkare statligt engagemang inte har lämnats obeaktad. Vad beträffar malmleveranserna kommer man inom Statsföretagsgruppen att välja den kombination av malm från Gällivare och Kiruna som ger den bästa ekonomin för gruppen som helhet. Samtidigt är det naturligtvis angeläget att man undersöker också andra fyndigheters möjligheter att bli en tillgång i den framtida produktionen. Men också i det sammanhanget är det de transportmässiga, tekniska och ekonomiska möjligheterna som måste bilda underlaget för en bedömning av om en brytning är möjlig, exempelvis i Kaunisvaara. Just nu kan man väl våga göra en optimistisk bedömning av dessa möjligheter, även om den i viss utsträckning ligger i framtiden. Transportkostnaderna och de priser man på annat håll kan få för aktuella malmkvaliteter kommer att vara avgörande för malmleveranserna till Stålverk 80. I moderaternas motion med anledning av propositionen föreslås att aktier skall bjudas ut till allmänheten och att andra intressenter skall inbjudas att tillsammans med Statsföretag ingå i ett särskilt bolag. Härigenom skulle man bl.a. tillföra sakkunskap och erfarenhet från svensk järnhantering, framhålls det. Jag kan inte finna att detta skulle motivera en annan ägarstruktur. Företaget har tillverkat tackjärn sedan tillkomsten omkring 1940 och besitter också genom sin för svenska förhållanden stora ämnesproduktion den kunskap på området som är tillgänglig. Erfarenheterna inom svensk stålindustri kommer det enskilda företaget till godo utan att man fördenskull behöver bedriva verksamheten gemensamt. I moderaternas motion pekas också på önskvärdheten av att förlägga en stor del av upplåningen till utlandet för att inte överanstränga den svenska kapitalmarknaden. Det är svårt att nu i detalj ange hur upplåningen skall ske, men att en betydande del kommer att utlandsfinansieras är alldeles klart. Herr talman! Vi har att bedöma verkligheten sådan den är och inte sådan som vi önskar att den vore. De som i utredningar och tidningsledare talar om vad allt man skulle kunna göra för de pengar det här är fråga om har inte i något sammanhang talat om vad som skulle kunna göras, inte anvisat de objekt — företag med lönsam produktion — som skulle kunna etableras i stället, för att bereda medborgarna i Norrbottens län arbete och utkomst. Har vi då försökt? Jag hävdar att ingen möda har sparats. Som tidigare sagts står lån, bidrag, långtgående subventioner till förfogande, men det har inte varit tillräckligt lockande för att påverka läget i sådan omfattning att en rimlig sysselsättning kunnat upprätthållas. Tvärtom har vi måst notera en praktiskt taget oavbruten nedgång i antalet i produktionen engagerade, inte minst i Norrbottens län. Ser vi på dagens statistik beträffande arbetslöshet och sysselsättning i landet finner vi att vi totalt har en relativt god bild. Antalet lediga platser överstiger antalet anmälda arbetslösa med omkring 24 000. I vissa delar av landet har vi upp till 10 lediga jobb på varje arbetslös, men Norrbotten har ca 2 1/2 arbetslös på varje ledigt arbete — enligt majsiffrorna. Trots allt har de regionalpolitiska ansträngningarna givit påtagliga resultat i nya företag och i en utbyggd service. Men det måste till något mera avgörande inslag. Vi kan i riksdagen besluta om högskoleutbyggnad i Luleå, vi kan likaså besluta om utflyttning av institutioner m.m. Men det måste till något ytterligare inom produktionsområdet som kan ge ett vittnesbörd om att vi är fast övertygade om möjligheterna till en lönsam verksamhet för företag i Norrbotten trots avstånd och andra omständigheter. Samhällets engagemang i den norra landsändan är ytterst angeläget. Man kan fråga sig hur situationen skulle ha tett sig om inte staten genom sina företagsaktiviteter svarat för inemot 65 procent av industrisysselsättningen i Norrbotten. Det samhällsekonomiska ansvaret måste staten, regering och riksdag, ta på sig genom att trygga arbete och utkomst i företag som vi räknar med är samtidigt lönsamma. Det är tillfredställande att notera, att ingen känner det som en belastning att det är ett statligt företag på vilket vi lägger uppgiften att svara för en produktiv insats och att medverka till lösningen av en viktig regionalpolitisk angelägenhet. Kan man då inte utreda mer, undersöka ytterligare förutsättningar och möjligheter? Jag har också inom den statliga företagsamheten mött dem som inför ett flertal större projekt har velat skjuta detta framåt i tiden. Betänksamhet och eftertanke är goda egenskaper, men de kan leda över till en handlingsförlamning där tid och möjligheter rinner förbi och man kommer för sent. Platsen, marknaden är upptagen. Var skulle svensk industri ha stått i dag om man inte hade vågat sig in i den hårda, ofta påfrestande konkurrensen? Ofta legat steget före? Vi kan bara ställa oss den frågan. Enligt min bedömning är projektet Stålverk 80 grundat på en realistisk verklighetssyn. Det bör också ge förutsättningar för ett samarbete med övrig svensk järnoch stålindustri, varigenom vi kan hävda våra produkters konkurrensförmåga på den internationella marknaden. Jag tillåter mig att uttala den förhoppningen att beslutet om stålverket blir så enhälligt som det förefaller av utskottsskrivningen och av den hittills förda debatten.

Herr talman! Vid näringsutskottets betänkande nr 41 finns fogad reservationen 3, baserad på en motion av herr Magnusson i Borås m.fl. Uddevallavarvet fick genom statens förmedling kapitaltilskott på sammanlagt 115 miljoner kronor i den krissituation för varvet som rådde under mitten av 1960-talet. I den överenskommelse som då träffades fastställdes att ränta på kapitaltillskottet skulle utgå med 6 procent. Sedermera övertog Statsföretag alla aktier i Uddevallavarvet och är sålunda i dag ensam aktieägare. Statsföretag överväger att göra investeringar på omkring 600 miljoner kronor. Samtidigt kräver man att det berörda kapitaltillskottet plus upplupen och kommande ränta helt eller delvis skall avskrivas för att den nya investeringen skall kunna ge en mer tillfredsställande utdelning. Det är klart att man kan hävda att det här i realiteten rör sig om en bokföringsfråga. Staten kan få tillbaka pengar från Uddevallavarvet antingen genom att det berörda kapitaltillskottet och räntan efter hand återbetalas enligt den amorteringsplan som finns eller genom en högre utdelning på de investeringar som nu förestår. Vi reservanter har emellertid svårt att inse det vettiga i att försvåra en överblick av företagets verkliga ekonomiska situation, vilket skulle bli fallet om man på detta sätt avskrev det kapitaltillskott som har lämnats. Statsföretag har på sin tid övertagit äganderätten till Uddevallavarvet med dess tillgångar och skulder, och det finns därför knappast någon anledning att i dag på sätt som föreslås i propositionen och i utskottsbetänkandet trolla bort företagets verkliga finansiella ställning. Det rör sig ju enligt propositionen faktiskt om en avskrivning dels av 65 miljoner kronor av de 115 miljoner som har lämnats, dels av ränteutgifter som enligt tillgängliga uppgifter redan i dag uppgår till närmare 60 miljoner kronor. Under hänvisning till vad jag nu har framfört ber jag därför att få yrka bifall till reservationen 3.

Herr talman! Förslagen i näringsutskottets betänkande nr 41 i anledning av propositionen 110 är en uppföljning av 1971 års riksdagsbeslut, så till vida att man vill bevilja ytterligare favörer för storföretagen — i detta fall varvsindustrin. I 1971 års beslut, som vi från vårt partis sida var mycket kritiska mot, ingick bl.a. ett statligt lån till Götaverken på 75 miljoner kronor. Enligt överenskommelse 1971 mellan staten och Salénrederierna skulle parterna ha rätt att senast under juni månad 1974 påkalla omvandling av statens lån till Götaverken till aktier i bolaget. Departementschefen föreslår nu att 25 miljoner kronor av dessa ursprungliga 75 miljoner skall tas i anspråk för att teckna nya aktier i bolaget. Återstoden — 50 miljoner kronor — av lånet föreslås löpa utan ränta till utgången av 1979. Häri ligger enligt vår mening en icke acceptabel uppföljning av gåvor till storföretaget och storfinansen. Det kan inte vara rimligt att staten genom sådana specialförmåner gynnar en privat finansgrupp utöver alla de oändliga bidrag och gåvor som storföretagen och storfinansen har fått och får i det här landet. Enbart under 1974 kommer de svenska företagen att få över 500 miljoner kronor i bidrag och stöd från staten och samhället — detta trots redovisningar av rekordvinster för storbolagen under senare år. Det är inte underligt att storfinansens företrädare gnuggar händerna. De prisar t.o.m. offentligt den socialdemokratiska regeringens politik, som exempelvis direktör Sture Ödner, Salénkoncernen, gjorde i ett tal inför Börssällskapet i Göteborg den 8 maj i år. Han sade bl.a. följande: ”En viktig förutsättning för Saléns tillväxt har varit de konsolideringsmöjligheter som svensk skattelagstiftning erbjuder redaren genom sina liberala avskrivningsregler.” Han tillade att avskrivningsreglerna är speciellt generösa för redaren. När det gäller de gåvor och bidrag som storfinansen i det här landet får var det ganska intressant att ta del av en artikel i Aftonbladet i förra veckan, där man i rubriken slår fast att Sverige är ett bra land att leva i för företagen. Sedan presenterar man en del av en mycket lång lista, upptagande 45 olika former av bidrag för att hålla företagen under armarna. Man påpekar att man gör denna lista för att hjälpa företagen att hålla reda på alla former av stöd och bidrag. Herr talman!

Det är inte underligt att kapitalägarna och deras företrädare slåss för sina privilegier. Men vad som är anmärkningsvärt är att socialdemokratins företrädare i näringsutskottet inte bara nöjer sig med de hittills förmånliga och generösa gåvorna till storföretagen utan vill ge dem ännu större favörer, såsom i detta fall ett räntefritt lån på 50 miljoner kronor fram till år 1979. Detta betyder ytterligare en gåva till Saléngruppen på i runt tal 15 miljoner kronor. Det är inte rimligt att riksdagen skall besluta i den riktningen. Herr talman! Slutligen vill jag med några ord beröra vår motion 1499 som har behandlats i näringsutskottet i samband med det nu aktuella betänkandet. Det är vårt förslag till en utredning angående förstatligandet av varvsindustrin. Hela varvsindustrin sammantagen utgör en mycket stor del av den svenska verkstadsindustrin och sysselsätter ca 25 000 personer. Produktionen inom den svenska varvsindustrin går till övervägande del på export och väntas utgöra 6—7 procent av Sveriges totala varuexport under de närmaste åren. Utvecklingen har gått mot koncentration av tillverkningen till ett fåtal storvarv, och inom ramen för dessa har tillverkningsobjekten blivit allt större fartyg. Denna utveckling ledde till att enskilda företag inom branschen fick svårigheter att lösa finansieringsfrågor och kreditproblem. Staten blev tvingad att gå in för att klara och säkra sysselsättningen. De statliga kreditgarantierna till varvsindustrin kommer med all säkerhet att utvidgas. Samhället — skattebetalarna — får påta sig en större risk i dessa företag. I och med att staten går in i en bransch erfordras enligt vår uppfattning dels en bakomliggande analys av läget, dels en bedömning av framtidsutsikterna att grunda statsmakternas ingripande på. Vad vi föreslår är att riksdagen hos regeringen begär en utredning om statens övertagande av den svenska varvsindustrin med inriktning att förslag till sådant övertagande snarast möjligt skall föreläggas riksdagen och att förslaget skall innefatta förslag till ett avgörande inflytande för de inom denna industri anställda. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till reservationerna 1 och 2 i näringsutskottets betänkande nr 41.

Herr talman! Herr Bengtsson i Landskrona var ändå tvungen att erkänna att varvsindustrin är på frammarsch. Det är ju bara glädjande att konstatera, men bortfaller då inte de tidigare argumenten för ytterligare gåvor till varven? Jag skall nämna ännu några synpunkter. Götaverken redovisar en stor förlust för 1973, men man förutser en rejäl vinst för 1974. Jag vill påpeka i detta sammanhang att bokslutet för 1973 ännu inte är redovisat — förlusten framgår alltså av företagets kalkyler. Framtidsutsikterna för de närmaste åren ter sig ganska ljusa. I en ledare i Svensk Sjöfarts Tidning den 17 maj i år står det att situationen år 1972 liknar i vissa stycken situationen år 1957. Varven är fulltecknade för många år framåt med beställningar till goda priser. Man skickar emellertid med en brasklapp om att man inte för tillfället kan förutse en tillräcklig ordertillgång under de närmaste åren för att på sikt kunna hålla orderböckerna lika tjocka och lönande som just nu. Beträffande Götaverken säger man att allt pekar på att företaget för första gången på många år kan få ett reellt överskott, som inte beror på bidrag utifrån. Man avsäger sig därmed bidrag. Med utgångspunkt i vad jag tidigare har sagt och med detta tillägg tycker jag att det inte finns någon som helst anledning att riksdagen medger ytterligare gåvor till Salénrederierna.

Herr talman! När Götaverken 1971 råkade in i en akut kris hyste de anställda på varvet i Göteborg stor oro för sin framtid. Genom ett aktivt ingripande från regeringen och genom att man lyckades få till stånd en samverkan med Salénrederierna kunde man rädda Götaverken. Allt detta kämpade vänsterpartiet kommunisterna principiellt emot. De hade ingen som helst känsla för att det gällde sysselsättningen för tiotusentals varvsarbetare i Göteborg. I dag får vi en repris på samma tema, när herr Pettersson i Västerås nu motsätter sig att man fortsätter att konsolidera ekonomin för Götaverken, vilket det här förslaget i realiteten innebär. Det innebär nämligen att Götaverken får 136 miljoner kronor i tillskott, som gör det möjligt för varvet att trots en mindre gynnsam ekonomisk utveckling de senaste åren bygga ut, modernisera och över huvud taget förbättra arbetsmiljön för de anställda samt stärka konkurrenskraften för framtiden. Detta hälsar, herr Pettersson i Västerås, samtliga götaverkare med stor tillfredsställelse. Jag skulle kunna hälsa herr Pettersson välkommen till Götaverken i Göteborg för att ta ett resonemang med de anställda, för det är ytterst de anställda det gäller. Det är fråga om att ge dem en stabil och säker sysselsättning för framtiden.
Herr talman! Till herr Bengtsson i Landskrona vill jag bara nämna att det faktum att regeringen redan har begärt anslag för att täcka tillskotten är en rent intern statlig fråga, som knappast har något att göra med frågan om man skall kräva tillbaka de 150 miljonerna från Uddevallavarvet. Beträffande Uddevallavarvets ställning är det klart att varvet befann sig i en svår ekonomisk situation vid mitten av 1960-talet. Men att den här belastningen på 150 miljoner kronor förelåg, det visste Statsföretag när det övertog aktierna och blev ensamägare. Det måste ha ingått i de allmänna kalkylerna. Det var inte då eller i något senare sammanhang, såvitt framgår av handlingarna, fråga om att detta belopp helt eller delvis skulle avskrivas. Därför vidhåller jag den uppfattning som moderata samlingspartiet har att det inte finns anledning att göra någon rekonstruktion. Statsföretags verkliga ställning och det verkliga värdet på aktierna skall framgå utan den bokföringsåtgärd som man enligt propositionen vill företa.

Herr talman! Jag vill till herr Hugosson säga att han bär falskt vittnesbörd. Vårt parti gick inte emot dessa frågor, då de behandlades i riksdagen 1971. Jag har vår motion från 1971 framför mig. Vad sade vi? Jo, att det alltid har varit så i det kapitalistiska samhället att när de kapitalistiska företagen inte klarar sig får staten och skattebetalarna träda in på arenan och reda upp finanserna och trygga sysselsättningen. Vi avgav i det avseendet en principiell förklaring när det gällde kreditgarantierna, nämligen att man skulle koppla den frågan med de anställdas maktförhållanden i företaget. Vi har nu på nytt aktualiserat detta problem. Vi har krävt en utredning om ett förstatligande av varvsindustrin. Vi anser att med den blandekonomi som nu praktiseras inom varvsindustrin har detta krav en dubbel innebörd. Det finns inte dels en privatägd och dels en statsägd sektor, utan här är det privata och det statliga ägandet sammanblandat. Det har även utvecklats en speciell rollfördelning i detta sammanhang. Staten har stått för riskerna och har fått rycka in när det gällt att trygga sysselsättningen. Det privata kapitalet har tillförsäkrats vinsterna, samtidigt som det har den helt avgörande makten inom företaget. Detta förhållande kan inte accepteras från löntagarsynpunkt. Jag tror inte heller, herr Hugosson, att arbetarna på Götaverken i längden accepterar detta sakernas tillstånd. De som tar riskerna — staten, skattebetalarna och de anställda — borde uppenbarligen ha ett avgörande maktinflytande. Vi har den uppfattningen att varvsindustrin från en rad utgångspunkter, ekonomiska och sysselsättningspolitiska, och inte minst från äganderättssynpunkt borde vara mogen för förstatligande, vilket skulle bereda större möjligheter för de anställda att få ett rejält och avgörande inflytande över sina arbetsvillkor och tillförsäkras en fortsatt sysselsättning.
Herr talman! Herr Pettersson i Västerås är i dag lika fångad i den dogmatiska kommunistiska idévärlden som hans partivänner var 1971, då de — det står jag fast vid — kritiserade den lösning som innebar att man kunde rädda Götaverken. Utifrån samma dogmatiska utgångspunkter kritiserar herr Pettersson nu att man gör det möjligt att stärka Götaverkens ekonomi och därmed lägga en säkrare och fastare grund för en stabil sysselsättning hos Götaverken.

För oss socialdemokrater är dogmatiken inte det väsentliga, utan det viktiga för oss är att klara sysselsättningen för de många människorna och för varvsarbetarna i Göteborg.

Herr talman! I sitt första inlägg gick herr Hugosson till angrepp mot vårt parti och ville få kammaren att tro att vi var emot en lösning av dessa frågor 1971. Men i det senaste inlägget säger han mycket riktigt att vi 1971 kritiserade förhållandena. Det var just vad vi gjorde, herr Hugosson. Jag bara noterar detta sakläge. Jag skall inte förlänga debatten men vill fråga herr Bengtsson i Landskrona vad han menar med att det inte råder ”några delade meningar”. Mellan vilka råder det inte några delade meningar?

Herr talman! Under 1960-talet beslutades och genomfördes ett antal stora reformer på utbildningsområdet. Avsikten var att ge de många ungdomarna, oavsett föräldrarnas ekonomiska situation och bostadsort, möjlighet till utbildning. Nu befinner vi oss i det läget att mellan 80 och 90 procent av ungdomarna genomgår en elvaårig utbildning i ett sammanhang eller med något eller några års avbrott. En stor andel går också vidare till eftergymnasiala utbildningar av olika slag, Dessutom har det under senare år öppnats möjligheter för vuxna utan den formella kompetensen att studera på högskolenivå liksom att läsa in gymnasiekurser. Centern har helt stött denna satsning på att göra utbildning tillgänglig för alla. Men för att de utbildningsmöjligheter som samhället erbjuder skall kunna utnyttjas av alla, oavsett ekonomi och bostadsort, krävs ett fullgott studiesocialt stöd. Något sådant har vi inte i dag. 1964 års studiesociala system har inte blivit vad man hoppades. Det har breddat rekryteringen till högre studier i den meningen att det nu är betydligt fler som läser vid universitet och högskolor. Men det är enligt de senaste undersökningarna åtta av tio ungdomar från socialgrupp I som går vidare till högskoleutbildning, en av tio från socialgrupp 3. Fortfarande existerar alltså sociala, ekonomiska och geografiska hinder. 1964 års studiesociala system utformades med tanke på den eftergymnasiala organisation som fanns i mitten av 1960-talet och med sikte på ungdomsstuderande som direkt efter gymnasieskolan fortsatte sina studier. I dag är det en helt annan bredd på den grupp som bedriver studier finansierade med studiemedel. Allt fler utbildningsvägar har under årens lopp blivit studiemedelsberättigade. Senast var det alla studerande över 20 år som genom förra årets riksdagsbeslut inordnades i studiemedelssystemet. Detta innebär bl.a. att den framtida inkomstsituationen är en helt annan för de grupper som nu finansierar sina studier med studiemedel än den var för dem som gjorde det i mitten på 1960-talet. Det är därför glädjande att ett enigt utskott står bakom kravet på en allsidig och förutsättningslös utredning av det studiesociala systemet. Utskottet vill inte i väntan på SVUX binda upp vilka frågor som skall gå till utredningen. Man nöjer sig med att ge några exempel och i övrigt hänvisa till motionerna. Nu kommer SVUX att justera sitt betänkande om någon månad, och det gör att jag förutsätter att den nya utredningen kan påbörja sitt arbete under hösten. Låt mig, herr talman, bara peka på en mening i utskottsbetänkandet där det sägs att man särskilt bör undersöka om och i vad mån förenklingar i nuvarande system är möjliga att åstadkomma, En snabb bläddring i propositionen visar att 50 sidor utgörs av komplicerad lagtext och mycket svårbegripliga övergångsbestämmelser. Det finns ett starkt behov av förenklingar och schabloniseringar i systemet, Från centerhåll har i motionen 1753 pekats på ett antal frågeställningar som vi vill ha behandlade i utredningen. Jag skall inte ta upp tiden här med att räkna upp dem utan förutsätter att de kommer att ingå bland de uppgifter utredningen tar sig an. I utskottets betänkande behandlas även ett förslag till sjukförsäkring, uppbyggd enligt de principer som beslutades av riksdagens majoritet föregående år. Det innebär att försäkringen endast gäller de studerande som har återbetalningspliktiga studiemedel. Dessa utgör i dag en minoritet bland de studerande. Enligt vår uppfattning finns det därför skäl att i samband med den nyssnämnda utredningen även utreda formerna för en sjukförsäkring som omfattar alla studerande vid de läroanstalter som omfattas av det nya studiefinansieringssystemet. Dessutom finns det, som vi har påpekat i motionen, flera oklara punkter i den nu föreslagna försäkringen som behöver ses över. Ett enigt utskott har också tillstyrkt detta. I motionen 1753 har vi accepterat den föreslagna bidragsdelen på 2000 kronor per år men krävt att den skall bli värdebeständig. Utskottets skrivning på den punkten tolkar jag som ett klart tillgodoseende av våra synpunkter. Visserligen ingår inte indexreglering i utskottets förslag, men i utskottets skrivning krävs regelbundna omprövningar och anpassning till förändringen i penningvärdet. Med den takt i vilken basbeloppet för närvarande ändras bör detta rimligen innebära årliga höjningar av bidragsdelen. Förhållandet mellan bidragsdel och lånedel är också en av de frågor som vi förutsätter att den nya utredningen tar upp. Men i nuläget har vi ansett det väsentligare att satsa resurser på att förbättra återbetalningsvillkoren än att höja bidragsdelen. Redan de nu föreslagna ändringarna förbättrar situationen för dem som efter några år på arbetsmarknaden endast har begränsade ekonomiska resurser. Men det är nödvändigt att gå vidare på den vägen. Genom att laborera med avgiftsgränser, avdragsrätt för vård av barn m. m, kan man få fram ett system som ger inkomsttagare med relativt låg inkomst avgiftsbefrielse eller en mycket låg årsavgift, och därigenom kan vederbörande reellt erhålla ett större studiebidrag än vad en uppräkning av bidragsdelen skulle ha inneburit. Dessutom hade en höjning av bidragsdelen inte kommit de personer till godo som nu har slutat sina studier och påbörjat återbetalningen. Personligen är jag inte heller främmande för att årsavgiften avskrivs vid inkomster under avgiftsgränsen i stället för att som nu skjutas framför den återbetalningsskyldige. Jag skall också, herr talman, något motivera de reservationer som centerpartisterna i utskottet avlämnat till det betänkande vi nu behandlar. Studiestöd enligt studiestödslagen, doktorandstipendium, statskommunalt bostadstillägg och allmänt barnbidrag räknas inte som inkomst vid ansökan om studiemedel. Det gör däremot det statliga bostadstillägget. Detta är enligt vår uppfattning inkonsekvent och därtill obegripligt för den enskilde. Det rimliga borde-vara att statskommunalt och statligt bostadstillägg behandlas på samma sätt och då enligt vår uppfattning inte betraktas som inkomst. Majoriteten i utskottet säger att det finns vissa skäl som talar för att man vid beräkning av inkomstunderlaget gör en skillnad mellan de båda formerna av bostadstillägg. Men utskottet anger inte något av dessa skäl. Studiemedelsutredningen, vars förslag ligger till grund för propositionen, har utförligt studerat hur frågan om de återbetalningspliktiga studiemedlen behandlats i olika utredningar och i lagstiftningen.

Inte heller motiveras på något sätt varför de återbetalningspliktiga studiemedlen skall behandlas olika vid tilldelning respektive återbetalning av studiemedel. I det senare fallet får de nämligen avräknas som skuld. Utskottets skrivning är här något undanglidande. Man säger nämligen att några berättigade invändningar i sak knappast kan riktas mot att man vid denna prövning bortser från skuld som utgörs av återbetalningspliktiga studiemedel. Jag skall här nöja mig med att ge ett mycket gott sådant skäl, nämligen önskvärdheten av att anpassa studiemedelssystemet till gällande förmögenhetsskattelagstiftning. Förra året beslutade riksdagen om sådana ändringar i studiemedelsförordningen vid behovsprövning mot inkomst och förmögenhet att jämställdhet mellan gift och sammanboende med barn skulle åstadkommas. Studiemedelsutredningen föreslår att denna jämställdhet mellan olika samlevnadsformer även bör gälla rätten till barntillägg. Utredningen säger: ”För att uppnå jämställdhet mellan olika samlevnadsformer i detta avseende måste de nuvarande bestämmelserna om att endast ett barntillägg utgår för ett och samma barn till gifta föräldrar, som båda är berättigade till studiemedel, ändras. I tredje stycket stadgas därför att begränsningen endast skall inträda i de fall makarna sammanbor. ”Detta förslag, som alltså inte finns med i propositionen, har tagits upp i motionen 1753 för att rätta till en orättvisa som kanske i och för sig endast drabbar ett fåtal. Nuvarande regler medför nämligen att en studerande kvinna med barn, vars fader är förvärvsarbetande, kan erhålla såväl barntillägg som underhållsbidrag. Är barnets fader däremot studerande får hon bara ett barntillägg. Det finns ingen statistik på hur stor denna grupp är som drabbas på detta sätt, men det är helt klart att de nuvarande bestämmelserna drabbar en grupp hårt, som redan befinner sig i en mycket pressad ekonomisk situation. Utskottet tar i sin skrivning inte upp detta förslag utan argumenterar som om motionsförslaget skulle innebära en rätt för föräldrar som båda studerar att uppbära dubbla barntillägg. Det framgår klart av motionen att det inte är det som avses. Dubbla barntillägg bör således enligt vår uppfattning kunna utgå när bägge föräldrarna studerar och det är klart dokumenterat att de inte sammanbor. I en motion av fru Söder m.fl. begär motionärerna förslag till sådan ändring av gällande bestämmelser att endast 10 procent av förmögenhet över 50 000 kronor skall ingå i det ekonomiska underlaget vid beräkningar av det inkomstprövade tillägget inom studiehjälpssystemet. Många ungdomar vilkas föräldrar driver rörelse av något slag — handel, trädgård, familjejordbruk eller liknande, vilket kan ge liten beskattningsbar inkomst men som fordrar ett relativt stort driftskapital — går miste om det inkomstprövade tillägget genom att driftskapitalet räknas som förmögenhet och läggs till grund för prövningen. Detta driftskapital är oftast inte omedelbart realiserbart, och det är dessutom grunden för inkomstens förvärvande. Det finns alltså, inte minst mot bakgrund av den fortlöpande penningvärdesförsämringen, skäl som talar för en ändring av den här förmögenhetsgränsen. Till sist herr talman!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

Herr talman! Det nuvarande studiemedelssystemet infördes, som vi just hört, för nästan exakt tio år sedan. Motiven var flera. Det mest bärande var att minska skuldbördan för studenterna. Jag brukar ofta citera vad dåvarande statsrådet Edenman anförde vid det tillfället. Han talade om behovet av ett nytt system, främst för att ungdomar från icke-traditionell studiemiljö skulle stimuleras till högre studier. De tidigare krediterna ansågs oförmånliga och som man menade avskräckande för ungdomar ur lägre socialgrupper. Men redan vid systemets införande riktades kritik mot vissa delar av utformningen. Studentrepresentanterna anförde att konstruktionen att räkna upp skulden med inflationen var ett vågstycke. Samma reservation anfördes från dåvarande högerpartiet. Systemet fungerar ganska bra vid låg inflationstakt men blir närmast omöjligt vid hög prisstegring. Vi hade måttlig inflation åren närmast efter beslutet, men därefter har, som vi vet, utvecklingen varit mycket kraftig. Men det är inte bara, herr talman, indexmetodens negativa verkningar vid hög inflation som man bör kritisera. Systemet är därtill så krångligt, som fröken Rogestam anfört, att få studenter har begripit sig på alla egendomligheter. De saldobesked — i form av ett rejält papperslakan — som man får när man skall börja betala av lånen kan förbrylla den mest skolade matematiker. Inte mindre än ett tjugotal kolumner med olika siffror och beräkningar att hålla reda på. Att det leder till missförstånd och misstro är alldeles uppenbart. Studiemedelssystemet har kapsejsat. Det finns ingen anledning att hålla inne med ett sådant uttalande. Årets proposition visar också att man inom socialdemokratin äntligen har insett detta. Visserligen är det i dag bara fråga om en halv reträtt, men man får vara glad åt det lilla som Främsta beviset för att systemet har gått snett utgör förvisso andelen studenter som i dag utnyttjar systemet. För fyra till fem år sedan var det 80—85 procent av studenterna som ville ha dessa lån i någon form. I dag är det inte ens 50 procent. Ett sämre betyg tror jag knappast detta system kan få. Det leder till att majoriteten av studenterna i dag finansierar sina studier genom extrajobb, och detta medför i sin tur en lägre genomströmning, dvs. långsammare studietakt och också sämre studieresultat. Vad är det då, herr talman, som har lett till detta läge mera konkret? Det avgörande är naturligtvis att skuldbördan ökat så starkt. Tusentals låntagare har fått uppleva att deras skulder ökat år från år trots att de gjort årliga avbetalningar. Mitt eget fall kanske i korthet kan illustrera detta. Jag har under tiden 1965—1967 sammanlagt fått ut 13 500 kronor i lån. Jag har under de sista fyra åren betalat nära 3 000 kronor i avbetalningar, och ändå har min skuld — vilken metod man än väljer att räkna — ökat kraftigt. Det är självklart att ett sådant system psykologiskt och pedagogiskt leder till misstro och förvirring. Det finns i dag en spärregel i systemet som förra statsrådet Moberg alltid hänvisade till och som skall reducera verkningarna av en mycket kraftig inflation. Den regeln innebär att man i slutet av betalningsperioden — alltså när låntagaren börjar närma sig pensionsåldern — skall göra vissa justeringar av skulden. Bestämmelsen har godtagit en uppräkning av skulden varje år som varit obegränsad. I stället avskrivs på slutet enligt dagens regler det som överskrider en genomsnittlig inflation på 4,2 procent. Utfallet av systemet har alltså de facto varit detsamma som med vanliga låneräntor på nära 11 procent per år innan någon reducering av skuldbördan vidtagits. Det är detta, herr talman, som gjort att jag och många med mig har menat att systemet knappast har varit att föredra före ett vanligt banklån. När dessa argument förts fram har jag ständigt fått höra från socialdemokratiska förespråkare att enda anledningen till att jag vill ändra på återbetalningsreglerna varit att jag velat gynna vissa privilegierade grupper. I dag har man insett att det inte är fråga om detta utan att konstruktionen är orimlig. Nu föreslås också i propositionen betydande förbättringar. Det här insåg man i och för sig redan före det senaste valet; jag tror att det var någon vecka före valdagen som dåvarande statsrådet Moberg enligt ett pressreferat sade, att till nästa vårriksdag skulle man äntligen få en ändring av de här bestämmelserna. Spärregeln i systemet görs nu om, och praktiskt taget ingen student kommer i framtiden att betala mera än vad som motsvarar ca 8 procent vid ett vanligt, reguljärt lån. I praktiken, herr talman, har man avskaffat indexlånen och infört en fast ränta för de studerande, och det är detta som hela tiden har eftersträvats av flertalet kritiker. Jag kan inte säga annat än att det är ett bra system som man inför, och det får ses som en betydande framgång inte minst för oss moderater, som år efter år har krävt sådana förändringar. Att man sedan inte formellt erkänner att indexlånen har lett till ett fiasko och avskaffar dem får vi väl överse med. Huvudsaken är att man hyfsar till systemet så att den reella verkan blir en minskad skuldbörda. Men, herr talman, systemet har knappast blivit mindre krångligt, och det är därför glädjande att utskottet, som fröken Rogestam sade, nu kräver en snar översyn av hela systemet för att på lång sikt söka få fram ett system som inte bara är rättvist och lättbegripligt. Det är inte bara återbetalningsreglerna som inverkar på skuldbördan. Skuldbördan har därtill ökat successivt därför att den återbetalningsfria delen år från år urholkats i värde. Vid reformens genomförande hade man 25 procent av studiemedlen i bidrag. I dag är bidragsdelen dryga 14 procent. Den där skillnaden på 11 procent — eller i realiteten ungefär 1100 kronor per år — är detsamma som att skuldsättningen årligen ökar med 1100 kronor. Den student som i dag läser på lån tvingas alltså skuldsätta sig med över 1 000 kronor mera än vad studenterna i slutet av 1960-talet gjorde. Finns det någon rimlig logik eller konsekvens i detta? Och är det underligt att stora ungdomsgrupper betraktar studiemedelssystemet med tveksamhet, när det har fått en sådan effekt? År efter år har vi från moderata samlingspartiets sida verkat för att bidragsdelen skulle höjas och dessutom värdesäkras. År efter år har våra yrkanden avslagits med allehanda motiveringar. Tidigare var argumentet ofta detsamma som när vi yrkade på ändring av återbetalningsreglerna, nämligen att vi talade för några små höginkomstgrupper. Det är med viss tillfredsställelse som jag kan notera att argumenten i årets utskottsbetänkande är mindre demagogiska. Men, herr talman, det blir i sak inte bättre för att man väljer en annan argumentering. Problemet kvarstår i stort sett oförändrat. Visserligen föreslås en viss uppjustering av bidraget med knappa 250 kronor, men det räcker inte för att mer än marginellt göra något åt den urholkning av bidragsdelens värde som skett alltsedan starten. Vi skulle behöva en uppräkning som vore mer än fyra gånger så stor för att återställa värdet. Slutsatsen av utskottets förslag kan inte rimligen bli någon annan än att skuldbördan fortfarande kommer att upplevas som besvärande för dagens och morgondagens studentårgångar. Också fortsättningsvis kommer de här grupperna att diskrimineras jämfört med vad som gällde under 1960-talet. Nu skriver utskottet — och det var fröken Rogestam så stolt över — att det är angeläget att bidragsdelen mera regelbundet omprövas och anpassas till förändringar i penningvärdet. Ja, det får man verkligen hoppas. Det har tagit tio år att göra den blygsamma uppräkning som man i dag kommer med, och det får förutsättas att det inte skall ta lika lång tid till nästa tillfälle. Med dagens inflationstakt kommer nämligen bidraget i så fall att närma sig nollstrecket, och det kan väl ingen vara Man kan naturligtvis anföra statsfinansiella skäl när man avvisar förslaget om en bidragshöjning. Det har man gjort nu under de gångna tio åren, och det tycker jag att akademikergrupperna och alla dagens studerande skall observera — det betyder nämligen att just de hela tiden sätts på undantag. På det studiesociala fältet i övrigt har man justerat upp bidrag efter bidrag betydligt mera regelbundet, även om man inte heller där har gått in för en direkt värdesäkring. Dessutom är det angeläget att lätta skuldbördan för dessa grupper, som sannerligen inte har det lätt på arbetsmarknaden i dag och knappast heller får det i framtiden. Det är ju inte i dag, herr talman, som de här pengarna skall betalas. Totalsumman är oförändrad, vare sig man stöder utskottet eller reservationen 2 — det är först i framtiden, dvs. då lånen skall betalas, som staten kommer att märka en lägre återbetalning per år än vad som skulle bli fallet om en uppräkning av bidragsdelen inte företogs. Nu skall i debatten om ekonomin dessutom noteras att staten i själva verket fått betydligt lägre kostnader för hela studiemedelssystemet under en följd av år än vad man räknat med. Det faktum att endast 47 procent av studenterna i dag utnyttjar systemet visar på detta. Därtill kan man lägga att de frivilliga återbetalningarna ökat kraftigt under de senaste åren. Det gör naturligtvis att studiemedelsfonden är väsentligt större i dag än vad man förutsett. Jag vill till sist, herr talman, uttrycka min förvåning över att centerns representanter inte velat följa med på förslaget att höja bidraget och också värdesäkra det. T. o. m. värdesäkringen har man alltså släppt för den mycket luddiga formuleringen i utskottsbetänkandet. Vad har man för säkerhet för att man får den gradvisa, regelbundna uppjusteringen? För att verkligen komma någon vart när det gäller att reducera studenternas skuldbörda — och därmed negativismen hos stora grupper mot systemet — måste man ta vissa kostnader och därmed också vissa beslut. Vi har i dag kommit en bit på väg, det skall erkännas. Socialdemokraterna är med på att vi reellt avskaffar de oförmånliga indexlånen. Därmed har också en del av skuldbördan lyfts bort. Det som återstår är en höjning av bidraget. Varken centern eller socialdemokraterna vill i det avseendet ta konsekvensen fullt ut, utan man hamnar i en halvmesyr, som knappast av låntagarna och studenterna kan uppfattas som någonting annat. Men, herr talman, vi har kommit en bit på väg mot ett rimligt och riktigt studiesocialt system, och jag tror att de återstående skönhetsfläckarna — främst i fråga om bidragsdelens storlek och värdesäkring — kommer att avhjälpas i en snar framtid. Den tidigare kompakta oviljan hos regeringspartiet att över huvud taget erkänna bristerna i studiemedelssystemet är borta. Man skriver i dag i själva verket under något av en dödsdom för indexlånen, och detta trots att man bara för något år sedan hårt försvarade och stödde systemet. Jag tror att utvecklingen kommer att gå i samma riktning när det gäller bidragsdelen. I den förhoppningen ber jag att få yrka bifall till reservationen 2 i utskottsbetänkandet. Övriga reservationer som företetts av moderater kommer fru Sundberg senare att argumentera för.